Herr talman! Boriana Åberg har frågat mig om jag delar statsrådet Kristina Perssons uppfattning om Sydsvenska Handelskammarens rapport. Hon har även frågat vilka åtgärder jag vidtagit och avser att vidta för att begränsa de ökade kostnader och negativa effekter som införandet av identitetskontroller oundvikligen får för i första hand resenärer och transportörer, men också för samhället i övrigt. Sedan de tillfälliga id-kontrollerna aviserades i slutet av förra året har jag besvarat ett stort antal frågor från riksdagen med anknytning till kontrollerna. Jag har hela tiden betonat att regeringen är väl medveten om de konsekvenser kraven på tillfälliga id-kontroller vid resor från Danmark har medfört för både transportörer och resenärer. Omständigheterna som ligger till grund för införandet av såväl tillfällig gränskontroll vid inre gräns som id-kontroller är extraordinära. Att de införda åtgärderna får vissa negativa effekter i Öresundsregionen är tyvärr en oundviklig följd av den uppkomna situationen. Exakt hur stora kostnaderna är har jag ingen uppfattning om, och summan kan säkert variera utifrån vilka antaganden man lägger till grund för beräkningen. En relevant fråga att ställa är också hur stora kostnader samhället hade haft om regeringen inte hade tagit sitt ansvar och vidtagit åtgärder för att hantera den stora tillströmningen av asylsökande under hösten 2015. I den ekonomiska vårpropositionen anger regeringen att en rimlig utgångspunkt är att transportörerna bör få kompensation för de ökade kostnader som följer av id-kontroller. Regeringen undersöker därför möjligheterna att införa en sådan kompensation, bland annat i förhållande till EU:s statsstödsregler. Frågan är under beredning inom Regeringskansliet. För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting kommer regeringen i höst att föreslå att 10 miljarder kronor per år tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt.

Herr talman! Tack, infrastrukturministern! Dock saknar jag fortfarande svar på mina två enkla frågor som kan besvaras med bara ja eller nej. Delar ministern sin kollega Kristina Perssons uppfattning om Sydsvenska Handelskammarens rapport - ja eller nej? Om ministern har missat vad Kristina Persson sa kan jag påminna henne. Kristina Persson ifrågasatte nivån på kostnaderna för minskad arbetspendling i Öresundsregionen som ett resultat av alla tågförseningar och alla andra olägenheter för alla typer av transporter i samband med gränskontrollerna. Enligt Handelskammarens beräkningar uppgår dessa kostnader till 2,9 miljoner per dag. Det blir 1,5 miljarder per år, en svindlande summa. Vi som sitter i trafikutskottet kan bara föreställa oss vilka fantastiska satsningar dessa pengar hade kunnat användas till. Vid beräkningen har Handelskammaren beaktat krympningen av arbetsmarknaden. Skåningar är inte längre benägna att söka jobb i Köpenhamn med omnejd i samma utsträckning som tidigare när pendlingstiden har ökat med flera timmar per dag. Det avskräcker. Den regionala turismen har också minskat. Det är krångligt att åka och förlusta sig i Skåne om man måste byta tåg och visa pass två gånger. I rapporten uttrycks farhågor om att både inhemska och internationella investeringar kommer att minska om Öresundsregionen uppfattas som två skilda regioner. Detta skapar oro på både den svenska och den danska sidan. Ministern kan fråga sina socialdemokratiska partivänner i Malmö eller i övriga Skåne hur hårt Skåne har jobbat för en fungerande integration vid Öresund och vad som står på spel. Befolkningsutmaningarna och en minskad arbetsmarknad är det sista som Malmö behöver i dag. Jag vill gärna upprepa min fråga till infrastrukturministern: Anser ministern att de beräknade kostnaderna är realistiska - ja eller nej? Herr talman! I sitt svar säger ministern att hon sedan slutet av förra året har besvarat ett stort antal frågor med anknytning till gränskontrollerna. Men faktum kvarstår. Ingen av de inblandade - vare sig Skånetrafiken, rederierna eller Handelskammaren - har uppfattat vad regeringen tänker göra för att minska de negativa effekterna. Att anse sig ha lämnat ett svar är inte detsamma som att mottagaren har uppfattat svaret. Jag vore jättetacksam om ministern kunde komma med tydliga, explicita och exakta exempel.

Herr talman! När Boriana Åberg skriver en väldigt angelägen interpellation kan man få intrycket av att Boriana Åberg och Moderaterna inte tycker att det är en bra idé att ha id-kontroller. Därför är det bra att man påminner sig om att Boriana Åberg och Moderaterna hela tiden var med på införandet av id-kontrollerna. Sedan valde man i slutändan att lägga ned sina röster när det kom till beslut här i kammaren, men det uppfattar jag och väldigt många med mig mer som en liten taktisk manöver. Sanningen att säga vill ju Moderaterna och Boriana Åberg stänga gränserna helt och hållet. Men det som debatten rör nu är konsekvenserna av de införda id-kontrollerna. Som statsrådet också säger har de naturligtvis en negativ inverkan på utvecklingen i Öresundsregionen. Men situationen var den att man hade ett väldigt kraftigt ökat flyktingmottagande. Hade man inte hanterat den situationen är det klart att det hade blivit stora konsekvenser för arbetsmarknaden i alla de kommuner som finns i Öresundsregionen. Den rapport som Boriana Åberg hänvisar till är väldigt intressant. Jag tror inte att poängen med den rapporten är om siffrorna stämmer exakt eller inte, utan jag tror att det är klokt att man läser den rapporten som att Öresundsintegrationen har stor betydelse för näringslivet i Skåne och näringslivet i Danmark. Det får stora konsekvenser om man gör störningar i den integrationen och i den gränspendling som sker. Att visa detta tror jag är huvudsyftet med rapporten. Sedan visar den på storheter. Rapporten säger att det inte är fråga om exakta tal, utan om uppskattningar, men den vill visa på storheterna, och storheterna finns där. Det viktiga nu är att man vidtar åtgärder för att lösa den uppkomna situationen och göra det bästa av situationen. Det är klart att det krävs två parter för att göra det bästa av de kontroller som finns nu. Jag har sett hur den svenska regeringen arbetar väldigt intensivt med detta, men det krävs också att den danska regeringen svarar upp på samma sätt. Jag hoppas att det samarbetet löper på bra och att det kommer lösningar som underlättar för gränspendlarna. Men i väntan på det måste man vidta andra åtgärder. Sveriges samarbetsminister Kristina Persson, som Boriana Åberg hänvisar till i sin interpellation, träffar också sina kollegor i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådet hade diskussion och debatt om de här frågorna förra veckan i Oslo. Då redovisade de nordiska samarbetsministrarna hur de nu intensifierar arbetet med de här frågorna, bland annat genom att generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet fortlöpande analyserar konsekvenserna av de tillfälliga gränskontrollerna och säger hur man kan vidta åtgärder för att underlätta gränspendlingen. Men man har också gett Gränshinderrådet i uppdrag att intensifiera sitt arbete med att avlägsna gränshinder och därmed främja människors och företags fria rörlighet. Det är klart att det görs en hel rad saker för att underlätta för gränspendlingen. Kontrollerna är ett bekymmer, men denna regering tar de initiativ som behövs för att göra detta så enkelt som möjligt.

Herr talman! Som Rikard Larsson alldeles nyss konstaterade finns det en ganska bred uppslutning i den här kammaren om behovet av att vidta extraordinära åtgärder i en extraordinär situation. Till skillnad från Moderaterna stod dock regeringen upp för den insikten hela vägen, också genom beslutet. Det kan jag stå för varje dag i veckan. Att ta ansvar i en svår situation är ett av de tecken på att man är regeringsduglig som jag tror att svenska folket uppskattar allra mest. Att backa ur i sista ögonblicket och lägga ned sina röster är inte särskilt ansvarsfullt. Samhällets totala kostnader för den stora asylinvandring vi hade under förra året uppgår till mångdubbelt mer än de 1,5 miljarder per år som Boriana Åberg och den här rapporten hänvisar till. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och med tanke på behovet av att långsiktigt värna svensk välfärd och svensk tillväxt var detta därmed ett alldeles nödvändigt beslut, som dessutom är mer ekonomiskt fördelaktigt än att upphäva id-kontrollerna innan vi kan säkerställa inre ordning och säkerhet. Jag sa i mitt svar att jag inte kan göra någon bedömning av huruvida de siffror som anges i rapporten är korrekta eller inte. Det beror lite grann på vilka utgångspunkter och parametrar man har. Vi är medvetna om att den här åtgärden medför störningar, både för pendlare och för integrationen i Öresundsregionen, och vi vill naturligtvis se till att de nackdelarna minskar så mycket som möjligt. Vi har en fortlöpande dialog med danska ministrar, jag på min sida med den danska transportministern och Anders Ygeman och Morgan Johansson med sina motsvarigheter, för att hitta så smidiga och "okrångliga" sätt som möjligt att genomföra id-kontrollerna. Men så länge EU-länderna inte kan hålla den yttre gränsen och komma överens om ett fördelningssystem inom EU har vi ett behov av att vidta de åtgärder som krävs för att Sverige också fortsättningsvis ska kunna hålla den nivå som vi har nu. Det behovet kommer att kvarstå under överskådlig tid. Jag kan nämna ett par åtgärder som vi har vidtagit. Som sagt skriver vi tydligt i vårpropositionen att vi vill se till att vi kan kompensera transportörsföretagen för de extra kostnader de har haft i samband med id-kontrollerna. Vi har även genomfört en förordningsändring som innebär att skolklasser och idrottsföreningar, det vill säga minderåriga som reser i sällskap av en vuxen som inte är förälder, undantas från id-kontrollerna. Det är en väldigt viktig åtgärd, inte minst vid den här årstiden, när det är mycket skolresor och idrottsresor. Det är klart att det här är krångligt för många och att det ställer till det i vardagslivet. Vi är väl medvetna om det. Men just i Skåne hade naturligtvis frånvaron av de här åtgärderna gett stora problem i vardagen, eftersom vi då hade haft att hantera ännu större grupper av människor som skulle ha behövt tak över huvudet, skolgång och allt annat som man behöver. Jag tror också att man ska vara lite försiktig med vilket ansvar man tar på sig när man ökar oron för hur krångligt det här är. Risken är att man ägnar sig åt att skapa självuppfyllande profetior, och det mår varken Öresundsregionen eller någon annan bra av.

Herr talman! Jag tackar ministern. Jag tackar också Rikard Larsson. Äntligen en socialdemokrat som har läst rapporten! Jag tror att jag behöver påminna om hur situationen såg ut i höstas, innan regeringssidan blir alldeles för nöjd med hanteringen. Jag delar inte ministerns uppfattning att regeringen tog sitt ansvar. Tvärtom hade regeringen först en mycket optimistisk syn på utmaningarna. Stefan Löfven deklarerade att hans Europa inte byggde murar. Han och några andra av Anna Johanssons kollegor kritiserade Danmarks hantering av flyktingkrisen till den grad att det omöjliggjorde samarbete mellan de båda länderna. Det tog väldigt lång tid innan regeringen agerade, och då hade relationen till den sydliga grannen redan blivit frostig. Som en svensk-dansk forskare skrev då: "Det är med viss skadeglädje danskarna betraktar den svenska panik som uppstod när man i Stockholm plötsligen upptäckte att mottagandet av 163 000 nyanlända . inte fixar sig av sig självt." Det är alltså på sin plats att visa lite ödmjukhet. Regeringen blundade hela tiden för utmaningarna och krisen. Stefan Löfven bjöd de facto in hela världen att ta del av den svenska välfärden. Att prata om ansvar och hänvisa till höstens kris är ganska olämpligt, tycker jag. Plötsligt skedde det en väldigt snabb omvandling av den svenska ståndpunkten, och det var just denna drastiska omvandling som skapade problem. Hade man samarbetat med Danmark skulle till exempel troligtvis åtminstone en av de båda kontrollerna ha tagits bort. Nu har vi som bekant två kontroller, först en passkontroll på Kastrup som transportören gör och sedan en id-kontroll i Hyllie. Den sistnämnda är dessutom utformad på ett sätt som reser många frågetecken kring aspekter som rättssäkerhet och relevans. Det är inte sällan den drabbar resenärer som enbart färdas regionalt i Skåne och aldrig har passerat en landsgräns. Är det verkligen försvarbart att dessa resenärer uppmanas att visa legitimation? Det är positivt att Nordiska ministerrådet tänker analysera situationen, men jag vill gärna påpeka att analyser redan har gjorts. Bland annat kan rapporten från Sydsvenska Handelskammaren betraktas som en mycket trovärdig sådan. Nu behövs det handling! Sedan är det de 10 miljarder som ministern hänvisade till i sitt svar som kommer att tillföras kommuner och landsting från och med hösten för att täcka kostnader i samband med flyktingmottagandet. Dessa miljarder tas upp i alla sammanhang. Saknas det skolor och lärare säger man att 10 miljarder ska tillföras. Om det påpekas att det finns brister inom socialtjänsten ska man tillföra 10 miljarder. Listan kan göras oändlig. Vi borde vara medvetna om att de 10 miljarderna inte räcker till allt, särskilt inte till att täcka kostnaderna för till exempel Skånetrafiken och andra transportörer. Det behövs lite mer ödmjukhet, lite mer kreativitet och framför allt handling.

Herr talman! Till skillnad från Boriana Åberg tycker jag att i grunden ligger misslyckandet i EU:s och Nordens sätt att hantera flyktingkrisen. Jag tror i motsats till Boriana Åberg att man inte vidtar sådana åtgärder i någon form av förebyggande syfte. När man ser att människor flyr från krigshärdar runt omkring i världen ser man till att göra så mycket det går innan man tar till drastiska åtgärder som att begränsa möjligheten att fly till ett enskilt land. Detta hade kunnat hanteras enklare om alla nordiska länder hade tagit större ansvar, om alla europeiska länder hade tagit ett större ansvar. Men Boriana Åbergs lösning var att stänga gränserna tidigare och att låta fler stå utanför. En sådan åtgärd ska man inte vidta förrän det är absolut nödvändigt som en sista utväg. Det var därför som man väntade med beslutet. Man stänger inte gränser i förebyggande syfte. Jag har suttit i Öresundskommittén, och jag kan konstatera att det finns i både det svenska parlamentet och det danska parlamentet behov av mer upplysning om Öresundssamarbetet och hur man bör agera för att främja integrationen i Öresund och för att underlätta för dem som gränspendlar. Det har funnits andra förslag på att betydligt försvåra gränspendlingen, med betydligt enklare motiv än detta. Den åtgärd som regeringen har vidtagit är en åtgärd som har varit helt och hållet proportionerlig i förhållande till de konsekvenser som annars hade inträffat om de inte hade vidtagits. Det finns andra åtgärder som hade kunnat vidtas men som inte hade haft den effekten.
Herr talman! Historieskrivning, minnen och sådant är ibland lite viktigt, till exempel i den här frågan. Så sent som under september oktober förra året var asylansökningsvolymen hanterlig i Sverige. Sverige stod upp för humana värden och solidaritet med dem som flyr. Det tycker jag att vi har all anledning att vara stolta över. Det var under oktober och november som antalet asylsökande ökade dramatiskt. De expertmyndigheter som regeringen har, till exempel Migrationsverket, gjorde antaganden och prognoser som inte alls var i paritet med det som sedan blev utfallet. Därför fanns inget skäl för regeringen att agera kraftfullt tidigt på hösten förra året. Men det fanns goda skäl att agera kraftfullt i slutet av hösten förra året. Då gjorde regeringen det. De beslut om insatser som fattades då var naturligtvis inte lätta, men det var alldeles nödvändigt för att säkerställa att Sverige kunde ta det ansvar som vi hade åtagit oss gentemot de människor som har flytt till Sverige och sökt asyl här och gentemot alla andra som finns i vårt land. De besvär som detta orsakade i Öresundsregionen är ingenting mot vad de hade orsakat om åtgärderna inte hade vidtagits. Jag skulle vilja höra vad Boriana Åbergs svar på den frågan är. Vad tycker Boriana Åberg och Moderaterna att vi borde göra i stället? Ska vi häva id-kontrollerna? Ska vi häva den inre gränskontrollen? Hur ska vi i så fall hantera den situation som då riskerar att uppstå? Jag är den första att skriva under på att jag gärna skulle se att vi kunde ta bort id-kontrollerna och gränskontrollerna. Det förutsätter att det finns en ordning som garanterar att vi inte hamnar i samma situation en gång till. Jag tror att de allra flesta, också boende i Öresundsregionen, tycker att det är viktigt att det är ordning och reda i svenskt flyktingmottagande och att även om åtgärden ställer till det i vardagslivet hade alternativet varit ännu värre, inte bara i Skåne utan för hela Sverige. Man kan säga att de 10 miljarderna inte räcker. Det är möjligt att man alltid behöver mer pengar till välfärden. Det ska bli intressant att se hur mycket medel Moderaterna lägger i sitt svar på regeringens vårbudget på just kommuner och landsting om man tycker att 10 miljarder är för lite.

Herr talman! Låt mig svara på ministerns fråga om vad Moderaterna tänker göra. Jag kan läsa ur den reservation som vi hade vid det tillfället. Vi förutsätter att regeringen vid användning av befogenheten att besluta om identitetskontroller noga prövar frågor om proportionalitet, praktiskt tillämpning, kostnader och effekter. Det är av största vikt att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att begränsa de negativa effekter som införandet av identitetskontroller oundvikligen kommer att få för resenärer och transportörer. Vi tog vårt ansvar, och vi förutsåg vad som kommer att hända. Sedan är det regeringen som regerar, inte vi. Ansvaret ligger hos er. Sedan var det frågan om vår budget. Det är en mer ansvarsfull budget eftersom vi inte sprätter pengar på bidrag hit och dit, utan vi har konkreta och bra förslag på hur fler ska komma till jobb. Det är särskilt viktigt med tanke på de hundratusentals människor som har kommit för att bygga sig ett bättre liv. Ett bättre liv får man först när man försörjer sig själv, när man får självförtroendet och självkänslan av att vara behövd och att ha arbetskamrater, att bidra till uppbyggnaden av det nya landet. Jag skulle gärna ha pratat mer om just effekterna av kontrollerna på transporterna i Skåne, särskilt id-kontrollerna på färjorna mellan Ystad och Rönne, som gör att Ystad kommer att förlora arbetsplatser om danska staten bryter avtalet.
Herr talman! Jag konstaterar att det inte förefaller finnas några tankar hos Moderaterna om vad man borde göra i stället. Man har tydligen inte tänkt något sedan november. Regeringen agerar just nu för att minska de negativa följdverkningarna av id-kontroller och inre gränskontroll men anser samtidigt att det fortfarande är nödvändigt att ha kvar åtgärderna. Det som också är viktigt är det jag har försökt säga i mina tidigare inlägg, nämligen att det finns en risk med att spela upp i alldeles för högt tonläge för att beskriva hur svårt det är att resa. Jag reste själv för ett par veckor sedan från Kastrup till Kalmar. Vid det tillfället, en fredag eftermiddag vid klockan fem, var det nästan tomt vid id-kontrollerna. Det finns just nu tecken som tyder på att resenärerna återvänder till tågen. De har sett att riktigt så farligt som spekulationerna innan var blev det inte. Med det sagt ska vi självklart ta signalerna om svårigheter på fullaste allvar och göra allt vi kan för att minska effekterna. Men vi har heller ingenting att vinna på att göra problemen större än vad de i verkligheten är. Det riskerar i stället att förvärra problemen, inte att lösa dem. Det gläder mig oerhört att vi är överens om att åtgärder för att fler ska komma i arbete är det allra mest prioriterade. Jag tror dock att andra ministrar och riksdagsledamöter kan ha en diskussion om vilka åtgärder. Där tror jag tyvärr inte att vi är lika överens.